Herr talman! Även om man kan instämma i rätt mycket av det som jordbruksministern sade, framför allt när han talade om de allmänna målen, vill jag säga att framställningen väl var något glättad i det avseendet. Egentligen gjorde han inte något annat än återgav vad riksdagen redan har beslutat. Han framhöll att regeringen efter 1967 års beslut målmedvetet har anpassat sig till utvecklingen. Det är ju i realiteten så att regeringen tvingats till detta på många områden genom förslag som framförts från oppositionen. Man har exempelvis när det gäller stödet för mjölkproduktionen tvingats att korrigera den felaktiga politik man förde tidigare. I slutet av 1960-talet hade man t.o.m. skottpengar på mjölkkor. Vad jag främst reagerade mot var jordbruksministerns avslutande varning för att locka fler människor till jordbruksnäringarna än som kan finna sin försörjning där. Har vi en jordbruksminister i dag med den inställningen, så är det litet skrämmande. Som jag ser problemen gäller det framför allt att klara en tillräcklig rekrytering till jordbruksnäringen i framtiden. Ålderspyramiden och rekryteringen över huvud taget ger verkligen anledning till ganska stora farhågor, och jag vill därför vädja till jordbruksministern att han ser över följderna av den lantbruksundervisning vi har för närvarande med jordbrukslinjen i gymnasieskolan. Genom att intagningen går efter poäng hindrar man nämligen många ungdomar, som avser att ägna sig åt jordbruksnäringen, att få den utbildning de vill ha. Det finns andra ungdomar, som skaffar sig en lantbruksutbildning så att säga som en uppehållande sysselsättning, och de tar upp platserna. Jag hoppas att jordbruksministern inte har en så äventyrlig syn på rekryteringsproblemen som jag tyckte mig spåra i hans yttrande.

Herr talman! Herr Fågelsbo ställde frågan om man kunde få räkna med skogen när det gäller att åstadkomma bärkraftiga jordbruk. Vi har ju nu bl.a. en skogsutredning på gång, och till dess vi vet mera om resultatet av den bör nog ändå de här två verksamhetsgrenarna på det areala området få räknas var för sig. Fortfarande påstår herr Fågelsbo att lantbruksnämndernas verksamhet ensidigt inriktas på storleksrationaliseringar. Kanske jag får erinra om att det statliga finansieringsstödet till jordbrukets rationalisering till största delen utgår till åtgärder för inre rationalisering: täckdikning, byggnadsinvesteringar osv. De statliga kreditgarantierna avser endast till omkring en tredjedel jordförvärvslån och lån för yttre rationalisering, medan två tredjedelar går till lån för inre rationalisering och driftlån. Ser man på statsbidragen, finner man att den andel som går till inre rationalisering m.m. är ännu större, eller omkring 75 procent. Jag vill alltså påstå att det är fel att säga att lantbruksnämndernas verksamhet ensidigt inriktas på storleksrationalisering.

Det är i betydande grad ett bevis för att de insatser som görs av lantbruksnämnderna syftar till att skapa vad vi väl ändå borde kunna vara överens om är bärkraftiga familjejordbruk. Det sades redan i 1967 års proposition att vi måste räkna med att svenskt jordbruk under den tid som vi över huvud taget kan överblicka till sin största del kommer att bestå av familjejordbruk. Herr Krönmark invände mot det avslutande resonemanget i mitt förra inlägg, där jag sade att det skulle vara fel att locka fler människor till jordbruket än som kan få sin försörjning där. Jag vet inte om jag skall fatta herr Krönmark så, att det är rätt att vi lockar fler människor till jordbruket än som kan få sin försörjning där. Jag föreställer mig att de som är anställda i jordbruket och de som driver verksamhet där inte kan dela herr Krönmarks mening på den punkten. Jag får väl fatta herr Krönmark så att han menar att problemet i dag skulle vara att i stället rekrytera ungdom till jordbruket.

Jag skall gärna understryka behovet och angelägenheten av att vi verkligen stöder och hjälper den ungdom som allvarligt vill ägna sig åt jordbruk, när det gäller både utbildningsmöjligheterna och möjligheterna att förvärva mark.

Jordbruksutredningen skall diskutera produktionsmålsättningen i förhållande till alla de faktorer som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Min mening är att vi skall försöka upprätthålla ett jordbruk som vi behöver med hänsyn till dessa olika faktorer och att vi också skall skapa förutsättningar för att de människor som ägnar sig åt jordbruksdriften får del av den allmänna ökning av levnadsstandarden som vi hoppas på och räknar med i vårt land.

Herr talman! Lantbruksnämndens verksamhet består ju av en yttre och en inre rationalisering. Vad den yttre rationaliseringen beträffar vet jag att storleksrationaliseringen drivs i alla län genom lantbruksnämnden. Jag tar, herr jordbruksminister, inte tillbaka något när jag säger att man driver denna ensidiga storleksrationalisering och slår samman gårdar. Jag har redan sagt — och säger en gång till — att jag inom flera län har upplevt att gårdar på 50 hektar, bärkraftiga lantbruk, kommit att inköpas och användas som komplettering. Det är mot sådant jag vänder mig. Beträffande markspekulationen och priset på jordbruksfastigheter sade jordbruksministerfi nu senast att han hoppades att priserna skulle bli sådana att jordbrukarna skall kunna existera och förränta sina jordbruk. Därom är jag helt överens med jordbruksministern — där har han mitt fulla stöd.

Herr talman! Det finns anledning att med mycket stor tillfredsställelse notera en lång rad av de principiella förklaringar och försäkringar som jordbruksministern lämnade här beträffande sin syn på den framtida jordbrukspolitiska inriktningen. Det vore väl felaktigt att med utgångspunkt i dessa uttalanden försöka misstänkliggöra jordbruksministerns goda vilja. Tvärtom vill jag tolka uttalandena i andra riktningen — jag hoppas verkligen att jordbruksministern menade allt vad han sade och helst litet till. Det är bara på ett par punkter jag vill göra bemötanden. När det redovisas att lantbruksnämndernas verksamhet endast till en tredjedel avser storleksrationalisering — vi kan uttrycka det så för enkelhetens skull — är det riktigt iakttaget, men det kanske ändå inte ger en exakt bild av vad som kan ske där bakom. Det kan nämligen i många fall förhålla sig på det sättet att familjejordbrukare ansöker om förvärvstillstånd och statlig kreditgaranti för en fastighet som av nämnden inte anses vara bärkraftig, och då beviljas ingen kreditgaranti, utan köpet går till någon som kan undvara kreditgarantin. Därmed belastas lantbruksnämndens statistik inte av någon kreditgaranti i sådana fall. Jag menar att det är en riktig redovisning, men bakom den tredjedel man talar om kan ändå ligga ett händelseförlopp som går i en för jordbrukets målsättning felaktig riktning. Det är tyvärr så att vi har en något ojämn tillämpning i lantbruksnämnderna. Men jag vill avrunda den debatten med att säga, att det finns verkligen all anledning att nu ha förväntningar på den översyn som statsrådet ställt sig bakom och sagt skall vara förutsättningslös och allsidig. På en annan punkt en kort kommentar — det gäller resonemanget om spekulation, där statsrådet hoppas få bättre stöd för sin uppfattning att spekulation skall förhindras. Det är inte svårt att lova stöd på den punkten; och jag skulle hellre vilja uttrycka saken så, att det då finns all anledning att förvänta gott stöd från regeringen när vi snart tar itu med att behandla alla de motioner som kräver en översyn även av jordförvärvslagstiftningen.
Herr talman! Herr jordbruksministern gjorde en precisering där han till en början ville göra gällande att jag sagt att man skulle kunna locka flera människor till jordbruket och att de skulle kunna försörja sig. Jag vet inte om jag uttryckte mig otydligt — jag får kontrollera det i protokollet — men kontentan av mitt anförande var att man hyser alldeles överdrivna farhågor. Därför var det av intresse att jordbruksministern så att säga gjorde en halv reträtt och hänvisade till ”den vårdslösa debatten”. Nu gjorde ju statsrådet sitt inlägg från riksdagens talarstol, och man tog för givet att han då menade den debatt som förs här i kammaren, men statsrådet hänvisar alltså till en debatt som ägt rum utanför det här huset. Och vi vet att det finns, jag skall inte säga en vulgärdebatt — det vore kanske ett olämpligt uttryck — men en jordromantik som för vissa människor kan bli av ganska förödande natur, I det fallet har vi precis samma uppfattning. Sedan kan även jag ge min anslutning till att man bör vidta åtgärder för att hindra spekulation i jordbruksfastigheter. Men först och främst måste vi då klargöra vad som är spekulation. När det gäller osund spekulation är som sagt även jag beredd att sätta mig ner och förutsättningslöst pröva möjligheterna att komma till rätta med den, och jag tror att det går med olika metoder. Jag har den principiella uppfattningen att den svenska jorden skall i mesta möjliga mån ägas av sina brukare. Men när det gäller att se till att unga människor kan skaffa sig egendomar är det inte bara detta med spekulation som är problemet. Även jordbrukets kapitalfrågor kommer nämligen in i bilden, och jag tycker att man i detta sammanhang kan notera det beslut som vi tidigare fattat, att hänvisa även kapitalfrågorna till den sittande jordbruksutredningen. Det tror jag är ett minst lika angeläget problem som spekulationsproblemet. För att sedan anknyta till inledningen i min replik vill jag slutligen säga att herr statsrådet väl inte bör vara så nervös för att jordbruksnäringen drar till sig rätt många människor. Regeringen tillsatte ju för en vecka sedan sysselsättningsutredningen, och i det perspektivet tycker jag att också statsrådet Lundkvist kan vara lycklig om vi får några tusen människor ytterligare anställda i jordbruksnäringen. Det tror jag att alla skulle tjäna på.

Herr talman! Jag hade tänkt att något beröra punkten 2 i utskottets betänkande, alltså frågan om våra lantbruksrepresentanter och de olika turer som företagits i den frågan av både regeringen och utskottsmajoriteten, men vid denna sena timme skall jag avstå från att göra det och nöja mig med att instämma i de synpunkter som tidigare framförts av herr Krönmark och herr Enlund. I stället skall jag kommentera en enda punkt i förevarande betänkande, nämligen punkten 14 och reservationen 3. Under den punkten behandlas beredskapsåtgärder för jordbrukets blockorganisation. Jag har i mitt arbete under många år haft till uppgift att verka som överblockledare inom mitt område och alltså fått tillfälle att organisera ett sådant arbetsblock samt hjälpa många till militärtjänstgöring inkallade lantbrukare med uppskovsärenden. Blockorganisationens främsta uppgift är att i ett krisläge verka för att tillgängliga produktionsmedel inom jordbruksnäringen fördelas och utnyttjas på sådant sätt att bästa möjliga produktionsresultat uppnås. Genom Kungl. Maj:ts beslut av den 7 april 1972 kom nya bestämmelser att gälla, samtidigt som de gamla upphörde. Tidpunkten för ikraftträdandet var den 1 juli 1972. Men trots att det nu har gått nästan två år sedan dessa bestämmelser trädde i kraft har den nya organisationen ännu inte börjat fungera. Visserligen har man nu sent omsider utsett en del av funktionärerna, men det finns fortfarande inga blockledare. Och skall det vara någon mening med denna verksamhet är det ju nödvändigt att den kommer i gång. Blockorganisationen är i första hand en beredskapsåtgärd i händelse av avspärrning. Men om den vid ett sådant tillfälle skall fungera rätt så måste den övas under fredstid. Funktionärerna måste finnas på plats och även ha en viss utbildning för sitt arbete. Vidare är det meningen att blockorganisationen skall ha vissa uppgifter i fredstid. Organisationen skall bl.a. handlägga den s.k. uppskovshanteringen för jordbrukare, och vidare skall funktionärerna vara inkallade jordbrukare behjälpliga med anståndsansökningar och tjänstledighetsansökningar när sådana är behövliga. Vi vet alla att vårt jordbruk i stor utsträckning består av enmansjordbrukare, som framför allt under höst och vår knappast kan vara borta från sitt jordbruk. Vidare vet vi att vårt rationellt drivna jordbruk är mycket tekniskt och att det under en relativt kort repetitionstjänstgöring är mycket svårt att få tag i kompetenta ersättare under brukarens frånvaro. Vi väntar fortfarande på ett fungerande avbytarsystem. När vi har fått det kanske vi kan lösa en del av dessa problem. För min del anser jag — det framgår också av motionen 1471, där jag står som första namn — att det finns mycket starka skäl för att jordbrukets blockorganisation skyndsamt måste planläggas och organisatoriskt bringas att fungera. Då är det också nödvändigt att det av statens jordbruksnämnd begärda anslaget på 380000 kronor verkligen utgår. Det innebär en uppräkning i förhållande till förslaget i propositionen med 130 000 kronor; med det beloppet har departementschefen alltså prutat det begärda anslaget. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Jag vill i detta anförande i huvudsak beröra det i statsverkspropositionen yrkade anslaget till miljövårdande åtgärder inom industrin, vilket — och detta tillstyrks nu av utskottet — föreslås uppgå till 50 miljoner kronor. I vad först gäller behovet av miljövårdande åtgärder inom industrin kan jag personligen intyga att det finns ett sådant behov. Jag har under många år arbetat och arbetar fortfarande under sommaruppehållen inom kemisk industri, där arbetsmiljöförhållandena ofta är mycket besvärliga. Jag vet med andra ord vad jag talar om när jag tar upp dessa miljöfrågor. I dag är väl alla partier överens om att det måste tas krafttag för att skapa en acceptabel arbetsmiljö inom industrin och att utsläppen till den yttre miljön måste bli så små som möjligt. Men då vi kommer in på frågan, vilka som skall stå för de ofta mycket dryga kostnaderna för miljövårdsåtgärderna, går meningarna isär. Regeringens principiella inställning har varit och är, att de industrier, vilkas anläggningar tillkommit efter det att de nuvarande miljökraven trätt i kraft, själva skall stå för miljökostnaderna; dessa skall inkalkyleras då investeringarna planeras. Däremot har regeringen ansett — och anser tydligen fortfarande — att de industrier, vilkas anläggningar fanns innan nuvarande bestämmelser trädde i kraft, skall ha bidrag av statsmedel för genomförande av miljövårdande åtgärder. På denna punkt har vänsterpartiet kommunisterna anmält avvikande mening. Vi har hävdat att de industrier, där det i dag behöver vidtas miljövårdande åtgärder i äldre anläggningar, i allmänhet bör ha råd att själva stå för de kostnader dessa åtgärder förorsakar. Det rör sig ofta om företag som under många år gjort mycket goda vinster och som därför haft en hög grad av självfinansiering. Med denna självfinansiering har företagen byggts ut kapacitetsmässigt, och arbetsmiljön och effekterna på den yttre miljön har kommit i andra hand. Vi anser inte att det finns anledning att använda statsmedel för genomförande av miljövårdande åtgärder i sådana fall. Vi tycker att det kan räcka med att löntagarnas arbete givit storindustrin en betydande kvantitativ tillväxt utan insats av nytt kapital. Löntagarna skall inte en gång till, via skattsedeln, behöva ge gåvor till industrin. Denna vår hållning gäller storindustrin. Vi är medvetna om att småföretagare med ett fåtal anställda kan befinna sig i en sådan ekonomisk situation att man har svårigheter att klara de miljövårdande åtgärder som erfordras. I sådana fall anser vi att statligt stöd skall kunna utgå efter särskild behovsprövning. Vi yrkar därför i motionen 508 och i reservationen 13 till det nu föreliggande betänkandet från jordbruksutskottet att en summa på 10 miljoner kronor skall anvisas för detta ändamål. Ser man över vad riksdagen anslagit under tidigare budgetår till miljövårdande åtgärder inom industrin finner man att det inte rör sig om småsummor. Räknar man in också de förhöjda bidragen har under budgetåren 1969 74 anvisats inte mindre än 720 miljoner propositionen förekommer ett avsnitt som är så anmärkningsvärt att jag måste citera det. Man säger på s. 137 i andra stycket: ”Inom vissa branscher har miljövårdsoch sysselsättningsintressena kommit i motsatsställning. Det gäller företrädesvis branscher där en omodern produktionsteknik används och där lösningarna av miljövårdsproblemen ställer sig så dyra att en nedläggning är ett näraliggande alternativ. Kostnaderna för samhället kan dock bli mycket större vid en nedläggning jämfört med statliga bidrag till de miljövårdsinvesteringar som krävs.

Det rör sig inte heller här om några verkliga småföretag. Jag har svårt, herr talman, att tolka detta på annat sätt än att större industriföretag övat utpressning på naturvårdsverket, och tydligen också i viss mån lyckats nå resultat. Jag har mycket svårt att tro att man i längden kan komma till rätta med dessa förhållanden genom att ge gåvor till industrin. Jag menar att samhället måste kunna gå in och styra utvecklingen på ett helt annat sätt än hittills och utan gåvor till storkapitalet. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen 13, som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nrl1.

Herr talman! I likhet med de närmast föregående åren innehåller statsverkspropositionen i år förslag om ett anslag på 50 miljoner kronor för bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin. Det är nu inte bara dessa 50 miljoner kronor som går till sådana åtgärder, utan under de senaste åren har också i andra sammanhang — nämligen i samband med sysselsättningsfrämjande åtgärder — ingått belopp som skulle täcka miljövårdande åtgärder. Hittills har sådana bidrag beviljats med ca 470 miljoner kronor. Bilden av statens roll är alltså något annorlunda än de 50 miljonerna kan antyda. Enligt naturvårdsverkets petita har man under en femårsperiod lämnat bidrag till sammanlagt 522 företag och anläggningsvärdet för dessa arbeten — som skall skapa en bättre miljö kring våra industrier — har varit ca 913 miljoner kronor. I två av reservationerna just på denna punkt föreslås det ökade bidrag och vidgade riktlinjer för stödet till industriella miljövårdsåtgärder. Det gäller reservationen 11 av utskottets centerpartister och en folkpartist som önskar att statliga bidrag skall utgå till kommunala avfallsanläggningar. De beklagar att något sådant stöd för närvarande inte kan lämnas. Departementschefen har däremot i årets statsverksproposition anslutit sig till tanken på intensifierade insatser för avfallsbehandling inom industrin. Just industriavfallet är ju det mest svårbemästrade avfallet, och det är den allra värsta nöt att knäcka för kommunerna. Utskottet är mera tveksamt till tanken att utvidga stödet till att också gälla avfallsanläggningar i kommunernas regi. Det är frågor som behandlas av utredningen rörande kostnaderna inom miljövårdspolitiken, och det finns också inom departementet tillsatt en speciell arbetsgrupp som undersöker de praktiska formerna för denna avfallshantering. Därför finns det enligt utskottets uppfattning inte skäl att bifalla de motioner från centerpartiets och folkpartiets representanter som äskar bidrag med ytterligare 5 miljoner respektive 10 miljoner kronor till dessa ändamål. I reservationen 12 önskar utskottets moderater ett bidrag till transportkostnaderna för omhändertagande av hushållsavfall för senare återvinning. När riksdagen för något år sedan antog renhållningslagen gav man kommunerna rätt att uttaga avgifter för att finansiera omhändertagande av avfall. Ansträngningarna för återvinning är av stor betydelse för kommunernas avgiftspolitik, men även naturvårdsverket har möjlighet att stimulera till ökad återvinning av avfall, och så har också skett på något håll. Även beträffande denna reservation gäller samma sak, att utredningen om miljövårdens kostnader har hand om den övergripande översynen, och gruppen för avfallsbehandling har hand om de mera praktiska åtgärdernas utformning. Statligt stöd till avfallsbehandling inom industrin har under det första året beviljats i tolv ärenden, som företrädesvis gällt det kemiska, tunga avfallet. Kostnaden har uppgått till 7—8 miljoner kronor. Denna del av stödet till avfallsbehandling har alltså redan börjat, och jag tror att det på lång sikt kommer att få betydelse även för kommunerna. En mycket omfattande bidragsgivning till landets kommuner skulle få för dagen icke överskådliga konsekvenser för statens ekonomi, och att föreslå just detta utan utredning rimmar illa med det tal om återhållsamhet med statens utgifter som flera borgerliga partier brukar bekänna sig till, oftast utanför riksdagen. Herr Takman har vid denna punkt skrivit en reservation — ordagrant lik förra årets vpk-reservation i samma ärende — där han pläderar för en sänkning av bidraget till industrins miljöåtgärder med 40 miljoner kronor, så att endast 10 miljoner kronor skulle utbetalas, och då endast till småföretag. Också herr Israelsson har här berört frågan. Till vad herr Israelsson anförde skulle jag vilja säga att behovet av miljövårdsåtgärder ju ändå varierar oerhört mellan olika branscher — det är ett tyngre tryck på vissa branscher, bl.a. skogsindustri och viss tung metallindustri, som ju ofta utgöres av större företag. Därför är det kanske naturligt att det ofta blir de större företagen som erhåller bidrag. När det gäller att skilja mellan nya industrier och tidigare etablerade industrier, som redan var i gång 1969, får man konstatera, att de nya industrierna trots allt har möjlighet att bygga in dessa kostnader vid uppbyggnaden av anläggningarna. De äldre industrierna måste däremot ofta göra större omändringar för att kunna tillgodose de miljövårdskrav som samhället ställer. Nu är det väl också på det sättet att de äldre industrierna så småningom kommer att bygga i fatt sig och anpassa sin verksamhet till de miljövårdskrav som uppställs. I vad gäller luftföroreningar tror jag att det förekommer betydligt färre sådana föroreningar i dag än för bara några år sedan; jag har på min hemort sett mycket fina praktiska exempel på hur långt man kan komma med relativt enkla metoder för att skapa bättre förhållanden när det gäller att minska luftföroreningarna. För att begränsa kvällens debatt skall jag inte gå närmare in på denna reservation. Jag hänvisar bara till den motivering som utskottets talesman anförde förra året. Trots allt finns det ett tak för de bidrag per företag som staten kan lämna. Statens bidrag till de branscher som har många stora företag — skogsindustrin samt järnoch stålverksindustrin — har inte utgjort mer än två femtedelar av investeringsbeloppet genomsnittligt. Därför tycker jag att man kan avvisa den motivering som herr Takman anför i reservationen 13. Med stöd av vad jag här har anfört yrkar jag avslag på reservationerna 11, 12, 13 och 14 och bifall till utskottets hemställan under punkten 49.

Herr talman! Först några ord i anledning av jordbruksministerns inlägg. Jordbruksministern gjorde en snabbskiss över förhållandena inom jordbruket. Jag vill då säga att 1967 års jordbruksbeslut var ett olyckligt beslut både för jordbruket och för samhället. Jordbrukspolitiken har gått snett, och det gäller speciellt rationaliseringspolitiken och jordförvärvslagen. Den har också lett till att många åkrar har vuxit igen. Det är bara att konstatera det förhållandet. I denna sena timme skall jag emellertid inte gå närmare in på detta och inte heller skall jag hålla någon domedagspredikan. Jag vill ändå konstatera vad också jordbruksministern var inne på, nämligen att en hel del sedan dess har rättats till, och det finner jag vara positivt. Atmosfären har förbättrats, men ännu återstår mycket att göra. Jag hoppas att förbättringarna skall fortsätta. Speciellt hoppas jag på den omprövning av rationaliseringspolitiken som kan föranledas av de motioner som förra veckan lämnades över till 1972 års jordbruksutredning. När jordbruksministern kom in på frågan om huruvida det kan bli för många människor i jordbruket vill jag konstatera att vi för närvarande har en mycket stark snedvridning i fråga om åldersfördelningen inom jordbruket. Många av innehavarna av jordbruk är med andra ord äldre människor. Men naturligtvis kan det bli en förändring om vi får en mycket stor arbetslöshet i detta land. Skulle det i så fall komma många människor till jordbruket gör de i varje fall god nytta där för landet, folket och världen i dess helhet. Man kan då producera mera. Det är helt klart — och det är väl det som jordbruksministern avser — att det är bra att få balans på alla sätt, men jag tror inte vi behöver frukta för en inflation i jordbrukare. Än krävs det oändligt många förbättringar för jordbruket och dess utövare, om deras standard skall bli densamma som andras. Jag vill i alla fall tolka jordbruksministerns ord så att han är positiv till de motioner som vi har väckt. Det viktigaste är dock hur vi utformar jordbrukspolitiken i framtiden. Om jag har fattat jordbruksministern rätt var han alltså positiv till motionerna, och då tror jag att vi gemensamt skall kunna lösa problemen på ett för alla parter och för landet riktigt sätt. Herr talman! Jag återkommer till de speciella frågor som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 1 och börjar då med punkten 29. I höstas behandlade vi propositionen 178 angående veterinärväsendet. Veterinärservicen är oändligt viktig och frågan diskuterades mycket i höstas. Den nedskärning av antalet veterinärer som föreslogs i propositionen var mycket hotande. Efter långa diskussioner kom vi fram till en kompromiss som gav ytterligare 15 förfogandetjänster och dessutom möjlighet att hålla en del tjänster besatta ända upp till tio år. Detta medförde att de svåraste problemen kunde lösas. Men trots denna kompromiss är det svårt att få denna verksamhet att fungera riktigt bra. Eftersom jordbruksministern är närvarande i kammaren vill jag gärna säga att denna fråga måste följas upp — den är oändligt viktig för hela det svenska jordbruket. Veterinärservicen får inte bli för dålig, utan vi måste se till att indragningarna inte blir fler än att erforderlig serice kan upprätthållas.

Det blir på det sättet dyrare för djurägarna. Den djurägare som för närvarande har en till statlig inkomstskatt taxerad inkomst som understiger 5 000 kronor och inte har påförts förmögenhetsskatt kan få statsbidrag till bestridande av den del av resekostnader och veterinärarvode som överstiger 17 kronor. Motionärerna anser att denna gräns är alldeles för låg och därför yrkas att beloppet skall höjas till 10 000 kronor — i en av motionerna yrkas t.o.m. att beloppet skall höjas till 15 000 kronor. 15 000 kronor skulle inte vara för högt; det skulle efter avräkning av ortsavdraget motsvara en faktisk inkomst på ungefär 20 000 kronor. Men vi reservanter har inte sträckt oss så långt. Om beloppet höjs från 5 000 till 10 000 kronor, får i realiteten de som har en faktisk inkomst understigande 15 000 kronor denna fördel. Här har socialistpartierna i utskottet sagt nej. Jag beklagar detta i högsta grad. Vi har här att göra med människor som i ordets rätta bemärkelse måste anses vara mindre bemedlade och som har svårigheter. Det vore därför en ringa gärd av rättvisa att vi klarade ut den här frågan. Vi som står för reservationen 4 — alltså de icke-socialistiska ledamöterna i utskottet — vill sätta gränsen för resekostnadsersättning till två och en halv mil enkel resa och beloppet för bidragsberättigande till 10 000 kronor i taxerad inkomst. Utskottsmajoriteten har velat slå vakt om ett beslut från 1958.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 Den härleder sig från centerns partimotion 1463 av herr Fälldin m.fl. I denna yrkas att riksdagen vid behandling av statsverkspropositionen beslutar om statliga bidrag till kommunala avfallsanläggningar och till bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin m.m. anvisar 5 miljoner kronor utöver regeringens förslagsanslag på 50 miljoner kronor. Denna höjning anser jag vara berättigad med hänsyn till det stora behov som föreligger av att minska vattenoch luftföroreningar eller buller från industriell anläggning. Fru Lundblad redogjorde för vad som här gjorts. Visserligen är det en hel del, men än återstår mycket. Behovet är störst när det gäller anläggningar för avfallsbehandling. Även en betydande sysselsättningsökning skulle bli resultatet av en höjning av beloppet. Det är väl ändå angeläget att åstadkomma en sådan sysselsättningsökning, när det finns så många arbetslösa. Återvinning är en mycket viktig fråga. Naturvårdsverket har förordat ett bidrag till kommunala avfallsanläggningar. Departementschefen vill inte förorda något sådant. Vi anser att detta är ett viktigt problem, som måste lösas snabbt. Därför yrkar jag bifall till reservationen 11. Herr talman! Mer vore att säga, men timmen är sen och jag skall bara yrka bifall till reservationerna 4, 5, 7, 10, 11 och 14 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid punkten 29 angående bidrag till djursjukvård, som herr Jonasson nyss berörde, föreligger en gemensam borgerlig reservation nr 4. Herr Jonassons historieskrivning kanske borde kompletteras något. Efter besluten 1958 har riksdagen i december 1973, alltså för några månader sedan, enhälligt antagit ett förslag till ändring i distriktsveterinärorganisationen, som innebär att djurägarna i princip skall bära de resekostnader som uppstår vid sjukbesök av veterinär. Dessa kostnader kan bli betungande för de djurägare som bor i glesbygden. Därför var det rimligt att resekostnadsersättning och inställelsearvode inte skulle tas ut av dessa djurägare för den del av vägsträckan som översteg fem mil per enkel resa. En utjämning borde ske mellan djurägarna av kostnaderna för distriktsveterinärernas inställelse. Detta blev också ett enhälligt beslut i riksdagen. Däremot avstyrkte utskottet och avslog sedermera riksdagen enhälligt motionsyrkanden om en höjning av inkomstgränsen till 10 000 kronor. Man ansåg att en eventuell omprövning av bestämmelserna borde omfatta inte bara inkomstgränsen utan också storleken av det belopp som veterinären högst skulle ha rätt att ta ut av en bidragsberättigad djurägare. Utskottets dåvarande ordförande, herr Hansson i Skegrie, uttalade sin tillfredsställelse över att utskottet hade kunnat ena sig om en kompromiss i, som han uttryckte det, ”denna viktiga fråga och i en kompromiss som samtliga berörda parter borde vara ganska nöjda med om man har rimliga anspråk då det gäller djursjukvård”. I december 1973 förelåg således inte någon reservation. Det särskilda yttrandet då har nu blivit en gemensam borgerlig reservation. Bidrag till mindre bemedlade djurägare infördes 1937, då det fanns ett behov av lindring av de mindre bemedlades kostnader för djursjukvården, framför allt för sådana djurägare som bodde långt från veterinären. Vid den tidpunkt då detta bidrag infördes saknades nuvarande sociallagstiftning. Enligt vårt nuvarande sätt att se bör anslag till låginkomsttagare närmast höra hemma på socialhuvudtiteln. Djursjukvården är en del av kostnaderna i jordbruksdriften, och att motivera ytterligare subventioner av djursjukvården genom en höjning av inkomstgränsen torde vara svårt. I så fall får man också vara beredd att börja subventionera handelsgödsel, utsäde m.m. för dem som har låga inkomster. Den utredning — vari också en centerpartistisk riksdagsledamot deltog — som föregick propositionen behandlade frågan om en uppräkning av inkomstbeloppet från 5 000 till 10 000 kronor men avvisade enhälligt denna tanke. Utredningens förslag och sedermera riksdagens beslut måste anses innebära en utvidgning av bidraget till mindre bemedlade djurägare. En uppräkning av inkomstbeloppet till 10 000 kronor skulle innebära att mångdubbelt fler lantbrukare än i dag skulle erhålla bidrag. Till herr Krönmark vill jag säga att det inte förhåller sig som herr Krönmark anförde, nämligen att man redan vid behandlingen 1973 krävde dessa ändringar. Det fanns, som jag tidigare sade, inga reservationer. Herr Krönmark ansåg att det skulle vara av väldigt liten betydelse, om riksdagen gjorde den förändring som reservationen 4 kräver och att det inte skulle röra så många djurägare. En grov uppskattning pekar på att det rör sig om mer än dubbelt så många som i dag. Bland dessa skulle med all säkerhet komma att finnas sådana djurägare som med hänsyn till skattereglerna kan erhålla bidrag men som rätteligen inte kan betraktas som mindre bemedlade. Med de nuvarande skattereglerna kan nämligen många förmögna jordbrukare genom helt lagenliga avskrivningsregler deklarera mycket låga inkomster, och detta leder till att djurägare, som inte kan betraktas som mindre bemedlade, kan erhålla statsbidrag. Den reform som riksdagen beslutade om i december 1973 och som reservanterna är beredda att riva upp har ännu inte trätt i kraft — det sker först den 1 juli i år. Vi har således inte någon erfarenhet av de praktiska verkningarna. Reservanterna föreslår att en uppräkning av inkomstgränsen skall genomföras omgående. Någon särskild utredning anser man inte erforderlig. Visserligen har veterinärutredningen enhälligt avvisat förslaget, någon remiss om effekterna av ett sådant förslag skulle inte behövas enligt reservanterna, och kostnaderna för statsverket har man över huvud taget inte beräknat, men ändå skall en sådan ändring i bestämmelserna kunna genomföras omgående. Har man genom en kompromiss, som skedde i höstas, uppnått enighet i utskottet och senare också i riksdagen, förväntar man sig att den kompromissen skall hålla och följas något längre än några månader och i vart fall tills reformen hunnit börja fungera. Effekterna av en enhälligt beslutad reform bör rimligen utvärderas innan riksdagen beslutar om ändring. Såvitt jag förstår hör det inte till vanligheterna att riksdagen på så här lösa grunder och utan att kostnaderna för statsverket har beräknats fattar beslut om ändring i statsbidragen. Att först, i december månad, enhälligt besluta om en reform för att några månader senare, innan reformen ännu hunnit träda i kraft, vilja — eventuellt med lottens hjälp — riva upp beslutet vittnar knappast om respekt för fattade beslut. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 4 och bifall till jordbruksutskottets hemställan under punkten 29.

Herr talman! Fru Theorin säger att det var ett enhälligt utskottsbetänkande förra året. Det var det, men det fanns vid betänkandet också ett särskilt yttrande.

Fru Theorin kan väl inte vara så oändligt glömsk att hon nu vill hävda att ett bibehållande av inkomstgränsen ingick i kompromissen. När sedan fru Theorin säger att ett bifall till reservationen 4 skulle kunna leda till att staten fick börja subventionera handelsgödsel osv., så är det väl ändå att gå för långt. Här är det ju fråga om att hjälpa dem som sitter allra mest trångt. Fru Theorin erinrar om att en centerledamot i utredningen deltog i prövningen av denna fråga. Ja, men det är rätt länge sedan denna utredning arbetade, och förhållandena har förändrats en hel del. Sedan säger fru Theorin att det kan bli mångdubbelt flera jordbrukare som får bidrag om inkomstbeloppet höjs. Visst kan det bli flera, men det gäller ju här en rättvisesak. Vi har inte några erfarenheter på detta område, säger fru Theorin. Men det är väl ändå enfaldigt att uttrycka sig så, fru Theorin. Vi har haft dessa regler och belopp ända sedan 1958 men de har blivit alltmer försämrade i och med penningvärdets förändring. Dessutom har kommunalskatteavdraget tagits bort. Detta är en rättvisefråga. Även om det blir lotten som får avgöra, kämpar vi en strid för att de som har det sämst i samhället skall få det litet bättre. Jag beklagar att fru Theorins anhängare inte har samma uppfattning.
Herr talman! Jag är inte alls glömsk, herr Jonasson.

Det var herr Hanssons i Skegrie slutsats om den överenskommelse som träffades. Jag kan inte förstå annat än att när det inte förelåg någon reservation utan bara ett enigt utskottsbetänkande måste kammaren ha varit enig om det beslut man sedermera fattade. Det fanns motioner som utskottet enhälligt avstyrkte, herr Jonasson. Det fanns ett särskilt yttrande också, men det fanns ingen reservation. Och fattar vi ett beslut i december månad som skall verkställas och träda i kraft 1 juli året därefter, bör vi rimligen ha så pass mycket kurage att vi står för det beslutet tills det har trätt i kraft. Först efter det att det skett en utvärdering kan vi återkomma med krav om förändringar. Det är inte den här vägen, herr Jonasson, genom att höja inkomstgränsen, som man skall söka lösa de minst bemedlade jordbrukarnas problem för med detta kan också, med de fullt lagenliga avdragsregler som vi har i dag, följa de avigsidor som jag påpekade, dvs. man kan komma att gynna djurägare med mycket goda inkomster som med hjälp av skattereglerna kan dra ner sina inkomster. Det är inte så det är tänkt. Det är tänkt att vi skall gynna dem som är ekonomiskt svaga. Den fördelning som skall äga rum sker mellan djurägarna enligt beslut som riksdagen tog i december månad. Vi har alltså där gått fram med det förslag som utredningen presenterade, en utredning som enhälligt avvisade herr Jonassons tanke

Herr talman! Fru Theorin säger att det gavs och togs. Ja, fru Theorin, men man är väl ändå inte mera glömsk än att man minns vad som skedde trots de månader som gått sedan dess. Vi diskuterade i första hand antalet veterinärer och därefter gjorde vi kompromissen. Sedan diskuterade vi det andra, som låg helt vid sidan och som vi också voterade om. Så ville man visa den tacksamhet som rådde för att vi fick ett utökat antal veterinärer. Vad jordbruksutskottets ordförande uttalade sig om gällde denna fråga och ingenting i det här avseendet. Ifall fru Theorin har svårt att läsa, skall jag läsa upp det lilla stycke som står sist i det särskilda yttrandet, sedan behöver vi inte stå här och höra fru Theorin resonera som hon gör: ”Emellertid har vi i förevarande sammanhang funnit det vara väsentligt att utskottets behandling av ärendet koncentrerades till prövningen av de allmänna riktlinjerna för veterinärorganisationens framtida uppbyggnad.

Denna fråga om djursjukvården ingick inte i uppgörelsen, fru Theorin. Det kan Ni aldrig påstå.
Herr talman!

Jag vill bara påpeka att en grov uppskattning visar att från de nu ca 11 000 lantbrukare det rör sig om det i så fall skulle kunna bli fråga om ungefär 24 000, alltså mer än dubbelt så många som i dag får statsbidrag. Vad kostnadskonsekvenserna blir vet vi alltså inte.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

Herr talman! I anslutning till punkten 39 som upptar bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling skall jag beröra några synpunkter i motionerna 1102 och 1104. Vi har på olika sätt blivit påminda om den förändring som inträtt beträffande försörjningsläget av livsmedel med höjda priser och brist på vissa produkter. Detta ger oss anledning att tänka om, för en inriktning mot ökad livsmedelsproduktion men också för en förbättrad kvalitet på olika produktslag. Växtförädlingen har här en betydande uppgift, och det är tacknämligt att vårt land har två framträdande växtförädlingsinstitutioner i Sveriges utsädesförening vid Svalöv och Weibullsholms växtförädlingsanstalt. De båda företagens verksamhet är av ungefär lika storlek vid en bedömning med utgångspunkt i vad de erhåller i växtförädlaravgifter. Båda företagen erhåller bidrag från staten, dock är skillnaden betydande. Till Sveriges utsädesförening föreligger förslag om ett anslag om 6 882 000 kronor, vilket är en uppräkning med 300 000 kronor från föregående år. Till Weibullsholm är föreslaget 225 000 kronor, dvs. ett oförändrat anslag i förhållande till budgetåret 1968/69. Förra året hade riksdagen att besluta i vissa frågor rörande Sveriges utsädesförening, detta med anledning av 1971 års Svalövsutredning. Bl.

Det framhålles i motionen att Weibullsholm beräknas budgetmässigt ha stått för ungefär hälften av de insatser som gjorts inom trädgårdsväxtförädlingen i Sverige de senaste decennierna. Efter sammanslagningen Hammenhög-—Olsons Enke torde Sveriges utsädesförenings Hammenhösgsinstitution och Weibullsholm ha ungefär samma förädlingsbudget. Det kan då inte anses förenligt med rättvisa att genom ett statsanslag enbart till den ena förädlingsanstalten försämra konkurrenssituationen för det företag som är huvudman för den andra anstalten, dvs. Weibullsholm. I motionen framhålles det betydande sortiment förädlingsarbetet omfattar och de grundläggande insatser som skett inom såväl köksväxtförädlingen som grönytesektorn och blomsterförädlingen. Det föreligger starka skäl för att staten lämnar stöd till förädling av trädgårdsprodukter. Förutsättningarna att tillgodose den växande efterfrågan på trädgårds produkter av inhemsk produktion förbättras härigenom. Om än den svenska konsumtionen av trädgårdsprodukter är låg vid internationell jämförelse, har en betydande ökning skett under senare tid. Och konsumenterna av trädgårdsprodukter får antas ha ett stort intresse av en förädling som leder till kvalitativt högvärdiga produkter från såväl näringssom smaksynpunkt. Vidare finns det bland de svenska trädgårdsodlarna ett stort intresse för att så långt som möjligt begränsa användningen av bekämpningsmedel. Därmed kan man säga att det råder ett allmänt intresse av att få fram resistenta sorter, så att användningen av olika bekämpningsmedel kan begränsas. Det är således flera faktorer som pekar på vikten av ökad förädling av trädgårdsprodukter. Statens anslag till denna förädlingsverksamhet har varit alltför blygsamt och bör därför ökas. Utskottsmajoriteten avstyrker motionen och hänvisar till att förslag föreligger om höjning av anslaget till jordbruksforskning med ca 1,3 miljoner kronor och att detta ger möjlighet till ökat stöd till trädgårdsväxtförädling. Nu användes detta anslag på något annorlunda sätt än vad det här är fråga om. Vidare har den föreslagna uppräkningen inte ens kunnat täcka inflationsoch lönekostnadsökningarna. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationen 7. Jag kan emellertid inte undgå att uttrycka min förvåning över att inte folkpartiets utskottsrepresentanter anslutit sig till reservationen. Denna förvåning är grundad på att man från folkpartiet då dylika frågor har behandlats och inte minst så sent som för en vecka sedan vid behandlingen av den framtida jord brukspolitiken krävt ökade insatser till resistensbiologisk forskning. Här har man ett direkt tillfälle att i handling bekräfta vad man sagt sig vilja medverka till. Jag vet inte om jag uppfattat rätt, men jag vill nästan betrakta detta ställningstagande som ett misstag. Men man har fortfarande möjlighet att rätta till detta och stödja reservationen när riksdagen om en stund fattar beslut. Sedan, herr talman, bara några få ord i vad gäller motionen 1104, i vilken hemställs om 120 000 kronor i anslag till viss praktisk växtförädling och då med specialinriktning på förädling av sojabönan. Det är Algot Holmberg och Söner AB som sysslar med den forskningen. Detta företag har efter många års intressant arbete erhållit goda resultat. Dock krävs ytterligare insatser för att få den bredd på forskningen som är önskvärd. Problemet att i framtiden mätta en hungrande värld gäller möjligheten att tillgodose de ökade människomassornas behov av protein. Här är sojabönan den växt vars proteinsammansättning lämpar sig bäst för direkt humankonsumtion. Det påpekas ofta att Sverige är för kallt för odling av sojabönan, men våra växtförädlare har genom korsningar bevisat att det är möjligt att få fram sojabönor med mindre värmebehov för blom ning och frösättning. Utskottet har intagit en något positivare attityd till denna motion. Utskottet understryker att det är viktigt att världens proteinförsörjning ägnas uppmärksamhet. Odling av sojabönor måste, såvitt utskottet kunnat bedöma, tillmätas en stor betydelse i detta sammanhang. Här påpekas ånyo möjligheten att erhålla stöd till växtförädlingsverksamhet genom statens råd för skogsoch jordbruksforskning, ett anslag som tydligen kan räcka till mycket. Men utskottet anför ändå att skäl talar för en viss höjning av bidraget för ifrågavarande ändamål till Algot Holmberg och Söner. Utskottet tillmötesgår motionärerna i så måtto att det föreslår, att bidraget fastställs till 60 000 kronor. Detta är i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag en uppräkning med 30 000 kronor. Herr Hedström framhöll för en stund sedan att detta innebär en höjning med 100 procent. Ja, det är riktigt, men det kan ändå diskuteras huruvida det är ett betydande statsbidrag med tanke på den verksamhet det gäller. Jag har för dagen inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan men förväntar mig att det vid något annat tillfälle blir ett kraftigare påslag på detta bidrag.
Herr talman! Föregående talare ställde en direkt fråga till folkpartiets företrädare i utskottet. Fru Anér är tyvärr frånvarande i dag, Jag har självfallet ingen anledning att nagelfara den bedömning som fru Anér gjort beträffande punkten 39, Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling. Men jämför man utskottsbetänkandet från i fjol med motsvarande betänkande som vi nu behandlar, finner man att ändringar i prioriteringen skett på flera punkter. Fru Anér har uppenbarligen prioriterat anslagen till skoglig forskning och miljövårdsinformation. Centern stödde förra året kraven på höjningar i dessa avseenden. I år är fru Anér ensam på dessa punkter. Jag föreställer mig att vi alla är mycket angelägna om att inte få alltför stora budgetbelastningar, och jag vill här beträffande fru Anérs ställningstagande bara hänvisa till motiveringen i utskottsmajoritetens skrivning.
Herr talman! Anledningen till att jag uttryckte en viss förvåning var att vi sent på vårsessionen förra året hade att ta ställning till ungefär samma spörsmål som nu. Vi hade att behandla det då nya anslaget till trädgårdsväxtförädlingen. I en motion yrkades att Weibullsholm skulle erhålla ett anslag motsvarande det som då beviljades Hammenhög för motsvarande verksamhet, nämligen 210 000 kronor. Detta förslag framfördes i en samlad borgerlig reservation. Om folkpartiet hade följt samma väg i år, då anslagsäskandet höjts från 210 000 till 275 000 kronor, hade vi också haft en gemensam borgerlig reservation till stöd för motionen. Jag menar att man har rätt att uttrycka en viss förvåning över att folkpartiet ändrat sig på denna punkt.

Herr talman! Vid jordbruksutskottets betänkande har fogats en reservation, nr 5, där reservanterna framhåller att bedömningar av möjliga produktionsökningar i våra skogar leder till slutsatsen att skogs produktionen kan ökas väsentligt.

Men låt mig sedan fälla påståendet att det redan nu finns stora kunskaper om skogsproduktion och tillväxtskapande åtgärder. Att sedan kunskaperna inte utnyttjas till fullo, generellt sett, av ekonomiska eller andra skäl är oci ett känt faktum. Jag tar inte till överord när jag säger att det redan nu finns tillräckligt med kunskaper för att väsentligt öka tillväxten i vi skogar, om dessa kunskaper effektivt utnyttjas. Låt mig i korthet ge några exempel. Ansenliga kunskaper finns om fröers proveniens. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår med framställning av plantor i våra plantskolor, där framstegen skett mycket snabbt under senare år. Det finns redan i dag kunskap om hur vi t.ex. med dikning och gödsling kan få en ökad produktion. Jag skall inte trötta kammaren med att exemplifiera mer; jag vill bara konstatera att det pågår en betydande forskning om skogsproduktion. Den första omedelbara åtgärd som bör övervägas för att höja skogsproduktionen är enligt min mening en skärpning av skogsvårdslagens bestämmelser när det gäller skogsvårdsåtgärder. Man bör också undersöka huruvida ytterligare stöd från statsmakterna kan anses nödvändigt. De frågorna prövas emellertid av 1973 års skogsutredning, och ytterligare debatt kan knappast vara befogad förrän den kommer med sitt betänkande. Jag ber dock att reservanterna observerar att varken utskottsmajoriteten eller jag har uteslutit att en kraftigare satsning på forskning för en ökad framtida virkesproduktion kan vara behövlig. Vi nödgas alltid konstatera att kraven på forskningspengar inom olika sektorer är stora, och för ett litet land som vårt med begränsade resurser är det knappast möjligt att tillgodose alla önskemål. Vi tvingas ständigt att prioritera. Med tanke på detta och mot bakgrund av redan vunna erfarenheter och kunskaper liksom av pågående forskning inom det här området har utskottet funnit att frågan i första hand bör prövas i anslutning till det ställningstagande som kan föranledas av 1973 års skogsutredning. Det bör kanske i detta sammanhang också framhållas att Kungl. Maj:t i proposition nr 61 bl.a. har föreslagit att 2 miljoner kronor anvisas för forskning om och utveckling av maskiner och metoder för tillvaratagande av skogsavfall m.m., vilket oc innebär ett bättre utnyttjande av den fiberråvara som produceras i skogen. Vidare har staten och Stiftelsen Skogsförbättring träffat avtal om gemensam finansiering av forskningsoch utvecklingsverksamhet rörande sk ogsträdsförädling och skogsgödsling m.m. Avtalet löper ut den 30 juni 1975. Man kan förutsätta att förhandlingar om fortsatt gemensam finansiering inom kort kommer till I en fråga som inte direkt har samband med forskning men ändå är av väsentlig betydelse när det gäller skogsproduktionen ber jag också att få hänvisa till proposition nr 61. Där föreläggs riksdagen nämligen ett förslag om en betydande satsning på intensifierad skogsvård i norra Sverige. Jag skall med hänvisning till tiden på dygnet inte inveckla mig mer i den här frågan utan bara be att något få beröra reservationen 8 vid punkten 40 i utskottsbetänkandet. Reservanten har krävt en höjning med 500 000 kronor av anslaget till skoglig forskning vid skogshögskolan i syfte att stimulera ett miljövänligare skogsbruk. Låt mig kort konstatera att skogsutredningen även har att pröva de åtgärder som kan vara erforderliga för att anpassa det moderna skogsbruket till miljövårdskraven. Jag vill också erinra om att arbetsgruppen beträffande kalhyggen, som nyss har lämnat sin rapport, föreslår vissa åtgärder på miljöforskningsområdet. Denna rapport går i dagarna ut på remiss, och det finns väl anledning att även avvakta vad remissinstanserna kommer att ha för synpunkter på den. Sammanfattningsvis kan man konstatera att utskottsmajoriteten inte har någon nämnvärt annorlunda syn än reservanterna när det gäller behovet av forskning på respektive områden. Men som herr Enlund berörde har vi alla samma bekymmer för att få pengarna att räcka till när vi skall summera ihop alla de förslag som läggs till statsverkspropositionen.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

Herr talman! Jag skulle ha kommenterat reservationen 10. Med hänsyn till att den sena timmen kräver hushållning med kammarens tid ber jag att få hänvisa till utskottets motivering på s. 44. Herr talman! Kraven på ekonomisk hushållning gör det nödvändigt för mig att yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen 10.

Herr talman! Fru Lundblad berörde reservationen 12 i sitt anförande. Anslaget till miljövårdande åtgärder inom industrin har kommit hela samhället till godo. Enligt förslaget i statsverkspropositionen skall bidraget även för kommande budgetår utgå med 50 miljoner kronor och användas till att minska vattenoch luftföroreningar samt buller från industriella anläggningar. Därtill utgår bidrag till särskild anläggning för förstöring eller omhändertagande av avfall som avskiljs vid industriell reningsanordning. Jag vill särskilt nämna detta eftersom man av jordbruksutskottets skrivning på s. 47 i betänkandet nr 1 kan få uppfattningen att bidrag utgår till anläggningar för avfallsbehandling i allmänhet. Så är inte fallet. Våra avfallsberg växer, och problemet med de ständigt växande mängderna ökar samtidigt som angelägenheten av återanvändning från industrins sida också ökar. Att återanvända avfall är i högsta grad en miljövårdande åtgärd. Man kan beräkna att den totala mängden hushållsavfall i landet i dag är 2,8 miljoner ton. En tredjedel av detta avfall är återvinningsbart med de resurser som vi i dag förfogar över, och i framtiden kommer den procentuella andelen säkert att öka. Denna återvinningsbara del av avfallet utgörs av papper, glas och plåt. I den försöksverksamhet som startat och som också varit lyckosam har man fått ta stark hänsyn till transportkostnaderna i så måtto att man varit tvungen att lägga uppsamlingsdepåerna för sådan verksamhet nära de industriella anläggningar som kan ta till vara avfallet för återanvändning. Transportkostnaderna har med andra ord varit avgörande för beslut om tillvaratagande av avfallet. Att denna industriella verksamhet är i hög grad miljövårdande är svårt att bestrida. Om man kunde nå 60 procent av hushållsavfallet — ett rimligt antagande — och ur detsamma utvinna 30 procent för återanvändning, dvs. tillsammans 500 000 ton, skulle detta innebära en kraftig minskning av den avfallsvolym som går till destruktion samtidigt som en ytterst angelägen besparing skulle ske av våra råvarutillgångar. Moderata samlingspartiets ledamöter i jordbruksutskottet föreslår därför att medel ur anslaget för miljövårdande åtgärder inom industrin skall gälla till viss del också sådan avfallshantering. Lämpligaste formen för detta skulle vara att ge ett transportbidrag, förslagsvis med 15 kronor per ton. I reservationen 12 har yrkats att 1 miljon av det nämnda anslaget skulle kunna disponeras för verksamhet av detta slag. Ett sådant i sig blygsamt belopp skulle bidra till att sätta i gång en verksamhet som förr eller senare måste komma till stånd men som nu förhindras genom att de ekonomiska möjligheterna inte finns. Utskottsmajoriteten vill inte biträda detta yrkande, bl.a. under förespegling av att olika spörsmål som sammanhänger med verkningarna av det kommunala renhållningsmonopolet är under övervägande inom jordbruksdepartementet. Men detta gäller ju industrins del av avfallshanteringen. Kommunerna må, som fru Lundblad sade, kunna ta ut avgifter för sin del av hanteringen, men kostnaden för frakten till återvinningsanläggningen kan kommunen inte debitera den enskilde — åtminstone än så länge — och det är här spärren finns i dag. I stället blir det så att kommunen får betala för destruktionen av ett avfall som egentligen aldrig skulle ha blivit föremål för destruktion. I en tid när riksdag och allmänhet så odelat uttalar sig för sparsamhet med våra resurser är det ett rimligt krav att man genom att bifalla yrkandet i reservationen 12 bidrar till sådan sparsamhet, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 1, som nu är föremål för rikdagens behandling, har utskottet också haft att ta ställning till motionen 1112 som jag och några partikamrater väckt.

Det vill vi ändra till 30 000 kg.

Vi som står bakom denna motion representerar län där de nuvarande reglerna utestänger 80 procent av alla jordbrukare från att komma i åtnjutande av detta bidrag. Många av dessa jordbruksföretag är naturligtvis deltidsjordbruk, men jordbrukarna har en klar vilja att öka sin mjölkproduktion, en produktion som vi motionärer tror att alla i framtiden kommer att vara mycket tacksamma för. Jag vill här bara helt försynt påminna utskottet om den nya och positiva syn på jordbrukets problem som kännetecknar dagens debatt. Vi motionärer har väl haft en liten förhoppning om att denna positiva syn på småjordbrukaren och hans gärning i folkhushållets tjänst också i någon mån skulle ha trängt in i jordbruksutskottets plenisal. Låt mig här ta några exempel på vilka uttryck denna syn på det mindre jordbruket och dess utövare tar sig. I det nya jordbruksavtalet har man gått in för att ge det mindre jordbruket ett extra mjölkpristillägg, som börjar utgå redan vid en produktion av 6 000 kg mjölk per år.

I en artikel i Smålands Folkblad kan man läsa följande: ”Under mitt jobb som armétekniker var jag mycket ute på landsbygden i såväl Småland som i Västergötland och Skåne. Jag reste omkring och tittade på traktorer som skulle kallas in till beredskap, och då fick jag se mycket. Vad jag mest fäste mig för var hur orationella alla ekonomibyggnader var, säger Arne Skär. Ladugårdar, djurstallar, foderutrymmen, torkar och utrymme för gödseln var ofta under all kritik.” Jag kan inte tänka mig något bättre forum än riksdagen för behandling av sådana här problem. Inom de tre borgerliga partierna här i riksdagen har man ju också uttalat sitt stora intresse för det mindre jordbruket. Allt detta gör att vi motionärer trots utskottets något negativa attityd i betänkandet har gott hopp om att våra krav i en ganska snar framtid blir antagna av en enhällig riksdag. Utskottets värderade ordförande sade i sitt inledningsanförande i dag att vår motion nära nog är bifallen redan före motionens behandling i kammaren, ty motioner med närbesläktade yrkanden överlämnades för någon vecka sedan till 1972 års jordbruksutredning med uppdrag till utredningen att göra en översyn av reglerna för stödet till jordbrukets rationalisering. Naturligtvis vill jag gärna tro på vad utskottets ordförande sade, även om jag har svårt att läsa ut det i utskottets betänkande, som tyvärr präglas av stor osäkerhet på flera punkter. Herr talman! Jag vill sluta mitt lilla anförande med att yrka att Nr 57

Herr talman! Låt mig först få uttrycka min odelade glädje över att man med gemensamma krafter i utskottet har lyckats höja anslagen till de fria trossamfunden till sammantaget 15 miljoner kronor. Det gläder verkligen en gammal präst i svenska kyrkan, det vill jag ha sagt. Jag har begärt ordet närmast för att kommentera en motion, nr 1362, som gäller anslag ur kyrkofonden till de baltiska evangelisk-lutherska kyrkorna och den ungerska evangelisk-lutherska kyrkan som verkar i Sverige. Till att börja med konstaterar jag att motionen har hamnat i fel propositionsbehandling. Vi har ju fått utdelad till oss den proposition som gäller kyrkofonden. I samband med den skulle rimligtvis den här motionen behandlas. Nu hänvisar utskottet ifrågavarande kyrkor till de nämnda anslagen på 15 miljoner kronor. Det är ju gott och väl om de kan få pengar ur det anslaget, men jag tycker att det vore rimligare om dessa minoritetskyrkor fick del av kyrkofondsmedel, medel som är avsedda för svenska kyrkans verksamhet. Saken är ju den att dessa kyrkor med sina medlemmar står kvar i svenska kyrkan såsom betalande kyrkoskatt. De betalar 1,5 miljoner kronor om året i kyrkoskatt. Veterligen får de för detta endast lön till kyrkoherden i Stockholm, 22 lönegraden. Det är allt vad man får. Det är väl en händelse som ser ut som en tanke att det här ärendet behandlas nu efter påsken. Få kyrkor har nämligen varit utsatta för ett sådant lidande som de baltiska kyrkorna, och det är vi svenskar också väl medvetna om. Nu hoppas man att det skulle bli något av en uppståndelse också för dessa hårt prövade kyrkor, så att de skulle få bättre möjligheter att utföra sin väsentliga uppgift. Avsikten med dessa kyrkors verksamhet är förstås att ge invandrarna stöd genom att tjäna som en fast punkt för dem. Dessa människor har till största delen blivit svenska medborgare, och man har inom invandrarkyrkorna den inställningen att de invandrade balterna och ungrarna efter någon eller några generationer är helt assimilerade i det svenska samhället och i den svenska kyrkan och att det då inte längre finns motiv för sådana organisationer som deras egna invandrarkyrkor utgör. Just med tanke på denna inställning, som invandrarkyrkorna själva har, anser jag att det vore helt rimligt om dessa kyrkor fick bistånd ur kyrkofonden. Det vore en akt av rättfärdighet. Det kan också tilläggas att den estniska kyrkan under den tid som den verkat i vårt land har bidragit till den svenska kyrkan med ca 30 miljoner kronor. Jag har inget yrkande, herr talman, men jag har den bestämda avsikten att återkomma i ärendet.

Herr talman! Frågan om statligt stöd till byggande av frikyrkolokaler har länge varit under diskussion. Det var 1962 som några socialdemokrater motionerade om en utredning rörande hur staten skulle kunna hjälpa till med finansiellt stöd utan att ovillkorlig upplåtelseskyldighet skulle behöva föreligga med hänsyn till lokalernas speciella karaktär. Vi ansåg — och anser fortfarande — att direkta statsbidrag till religiösa och andra ideella organisationer är att föredra framför att laborera med avdragsrätt vid beskattningen. Det sistnämnda förfaringssättet ger okontrollerade effekter och verkar dessutom orättvist. Utredningen kom till stånd, och den avlämnade ett betänkande år 1964. Utredningen fann en möjlighet för trossamfunden att erhålla lånestöd för sina lokaler och menade, att viss inskränkning i skyldigheten att upplåta sådana lokaler skulle kunna medges. Inskränkningen skulle bestå i att ”upplåtelsen ej innebär något som strider mot rummets helgd eller samfundets trosuppfattning samt att det kan tagas för visst att gudstjänstrummet och dess inventarier behandlas med aktsamhet och pietet”. Remisskritiken mot utredningen blev mycket positiv, och så gott som alla remissinstanser tillstyrkte, men bland de negativa fanns — till allmän överraskning en majoritet inom Sveriges frikyrkoråd. Detta verkade givetvis fördröjande för frågans vidare utveckling. Åren har gått, och under tiden har 1968 års beredning om stat och kyrka arbetat. Den ställde sig också positiv till utredningen och ansåg, att stöd borde utgå för sådana kyrkolokaler som inte finansieras av huvudmän med beskattningsrätt. Vi är några som motionerat om att statsstöd enligt frikyrkolokalutredningens intentioner skall utgå ur anslaget för allmänna samlingslokaler. Det skulle emellertid medföra den komplikationen att viss inskränkning i upplåtelseskyldigheten måste införas. Jag är medveten om att det ur principiella synpunkter kan verka svårgenomförbart, även om en viss inskränkning i upplåtelseskyldigheten redan nu tillämpas för nykterhetsorganisationerna. Nu kommer ett stöd av det slag kulturutskottet förordat i stället. Jag anser att syftet med vår motion nr 580, som remitterats till civilutskottet, därmed är tillgodosett. Huvudsaken är att ekonomiskt stöd kommer att utgå. Den här bidragsformen kan komma att bli mera generös än ett utnyttjande av fonden för allmänna samlingslokaler. Å andra sidan är beloppet på 3 miljoner kronor kanske inte så stort, men det är en god början. Till utskottets betänkande finns också ett särskilt yttrande nr 2 fogat av fröken Sandell m.fl. Där pekar man på det angelägna i att det sker en samordning vid prövningen av lokalstöd så att stöd med statliga medel lämnas endast från ett håll. Detta anser jag vara självklart, och jag vill gärna instämma i detta särskilda yttrande. Eftersom jag anser det syfte tillgodosett som uttalats i motionen 580 ansluter jag mig till utskottets förslag.

Herr talman! I anledning av vad herr Werner i Malmö har anfört vill jag i korthet kommentera vad kulturutskottet skrivit i sitt betänkande beträffande stödet till de estniska, lettiska och ungerska evangelisklutherska kyrkorna i Sverige. Frikyrkorådet har i sin anslagsframställning i fråga om Bidrag till fria kristna samfund m.m. hemställt att statsbidraget skall utgå, förutom till de 13 samfund som nu tillhör samarbetsnämnden, till katolska kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan och de mosaiska församlingarna i Sverige. Frikyrkorådet beräknar att antalet medlemmar i de bidragsmottagande samfunden och kyrkorna därmed ökar från ca 330 000 till ca 390 000. I statsverkspropositionen föreslås att användningen av ifrågavarande anslag skall vidgas så att även andra trossamfund än de som för närvarande är berättigade till stöd skall kunna komma i fråga för bidrag. I anledning därav har också rubriken för denna anslagspost ändrats. Utskottet konstaterar att om riksdagen biträder propositionen i denna del, kommer bidrag ur detta anslag att kunna utgå till de kyrkor som angetts i motionen 1362, vilken herr Werner i Malmö har pläderat för. Utskottet anser alltså att de kyrkor det här är fråga om bör kunna erhålla stöd i form av statsbidrag. Hur stort det bidraget skall vara har vi inte haft någon mening om. Jag tror att det vore olyckligt om riksdagen skulle ge sig in på uppgiften att fördela pengar mellan olika samfund. Det måste få ankomma på den samarbetsnämnd som utsetts för den uppgiften. Nu menar herr Werner i Malmö att motionen har kommit att behandlas i anslutning till fel proposition. Jag har litet svårt att förstå den argumenteringen. Som jag här har anfört har ju genom statsverkspropositionens förslag och utskottets tillstyrkan kretsen av bidragsmottagande kyrkor och samfund vidgats, och de kyrkor som berörs i motionen 1362 har därigenom möjlighet att komma in under den här bidragsformen.

Vi finner nog från utskottets sida att den väg som statsverkspropositionen föreslår, nämligen att vidga kretsen av bidragsmottagande trossamfund och att inlemma även den estniska evangelisk-lutherska kyrkan i den kretsen, är den riktiga. Sedan har herr Werner i Malmö ett annat argument, som jag inte blir riktigt klar över. Han menar att dessa kyrkomedlemmar även är medlemmar i svenska kyrkan och därmed skulle inta någon särställning. Jag vill erinra om att medlemmar i de fria trossamfund, som redan får stöd, i mycket stor utsträckning också är medlemmar i svenska kyrkan. Därvid föreligger inte någon principiell skillnad. Herr talman! Jag vill utöver mina kommentarer på den här speciella punkten framhålla den kraftiga uppräkning som i år sker i fråga om bidrag till trossamfund. Bidraget infördes ju för bara tre år sedan. Det innevarande budgetår skedde en uppräkning till 5 miljoner kronor. I statsverkspropositionen för kommande budgetår har föreslagits en fördubbling: Vid utskottsbehandlingen har en ytterligare uppräkning skett, och kulturutskottet föreslår nu enhälligt att bidraget skall höjas till 12 miljoner kronor. Därtill har utskottet anvisat en väg för att lösa frågan om stöd till samfundens anskaffande av lokaler, vilket herr Gustafsson i Uddevalla här har berört. Som framgick av hans inlägg har det tagit lång tid att komma fram till en lösning på detta problem, men vi kan väl nu efter de många årens debatt i den frågan med tillfredsställelse säga: Bättre sent än aldrig. Jag ber att med dessa kommentarer få yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 9.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Anderssons i Lycksele anförande kastade något ljus över de problem jag tog upp. Han säger att om vi skulle bifallit min motion, så skulle man behöva yrka avslag på den del av propositionen, som avser att vidga kretsen av bidragsberättigade samfund. Det är väl ändå fel. Om man ger bidrag från kyrkofonden till dessa kyrkor, så har vi ändå vidgat kretsen. Propositionen avser ju bl.a. att gå ut över religionsgränserna med bidragsmöjligheter. Men jag vill framhålla att det är en principiell skillnad mellan dessa evangelisk-lutherska kyrkor och de andra som får bidrag ur anslaget till de fria samfunden. Det är en medveten kyrkopolitik från dessa evangelisk-lutherska kyrkors sida att medlemmarna skall kvarstå i kyrkan därför att man efter någon generation skall helt kunna gå upp i svenska kyrkan. Man har samma tro och samma bekännelseskrifter som den svenska kyrkan. Därför är alltså inte dessa kyrkor jämförliga med de andra kyrkorna. Jag menar att man borde ha behandlat motionen i samband med propositionen om kyrkofonden.
Herr talman! Herr Werner i Malmö menar att jag inte har kastat ljus över den här saken. Det är möjligt att jag inte har uttryckt mig klart. Jag menar att det inte kan vara riktigt att den här kyrkan skall erhålla bidrag från två håll och på det sättet särbehandlas. Det andra argumentet som herr Werner kom tillbaka till, nämligen att dessa kyrkomedlemmar också är medlemmar i svenska kyrkan, tycker jag inte är relevant. Jag vill som parallell nämna att Evangeliska fosterlandsstiftelsen för närvarande erhåller bidrag under den här punkten. Till 100 procent är dess medlemmar också medlemmar i svenska kyrkan och står på svenska kyrkans trosbekännelses grund. Jag förstår alltså inte den skillnad som enligt herr Werner skulle föreligga beträffande den estniska kyrkan i det avseendet.
Herr talman! De invandrarkyrkor som det här gäller skulle, invänder man, få bidrag från två håll — men det är väl ändå väldigt orealistiskt. Detta är lätt att lösa. Får man från det ena hållet, så får man naturligtvis inte från det andra; det är inget problem. Sedan är det riktigt att Evangeliska fosterlandsstiftelsens medlemmar som regel står kvar i svenska kyrkan och betalar kyrkoskatt. Men herr Andersson i Lycksele glömmer det jag sade, att de estniska och lettiska evangelisk-lutherska kyrkoma har för avsikt att upphöra med sin verksamhet efter någon generation och uppgå i svenska kyrkan, om man får tro ärkebiskop Weem. Det är därför jag menar att man inte kan jämföra dessa kyrkor med de andra, som såvitt jag vet inte har denna avsikt att upphöra med verksamheten.

Herr talman! Frågan om bidrag till trossamfunden har inom kulturutskottet behandlats i bästa samförstånd. Därav följer att den här debatten blir ganska kort och på intet sätt kontroversiell. Det förelåg dock ganska stora skillnader mellan å ena sidan statsverkspropositionens förslag om ett bidrag på 10 miljoner och å andra sidan förslag från folkpartiet och centerpartiet gällande anslag på 17,5 miljoner och från moderata samlingspartiet gällande 15 miljoner. Jag vill uttrycka min glädje över att utskottet har kunnat enas om en så pass kraftig höjning av bidraget som till 12 miljoner kronor. Därtill kommer bidraget för anskaffande av samlingslokaler på 3 miljoner kronor i anledning av de motioner som från civilutskottet hänskjutits till kulturutskottet. Även om utskottets förslag innebär en prutning i förhållande till mittenmotionernas förslag, så innebär utskottsförslaget en mycket snabb uppräkning från det år då bidraget första gången utgick, och herr Andersson i Lycksele har just påpekat att det är fråga om en mycket snabb uppräkning. Man bör emellertid komma ihåg ett par omständigheter. För det första ter sig naturligtvis höjningen mycket kraftig om man utgår från det nolläge vi hade bara för tre fyra år sedan. De fria samfunden har förvisso haft ambitionen att själva svara för sina kostnader, men de har så småningom tvingats överge den linjen. Skälen härtill är bl.a. de ständiga kostnadsstegringarna och den höjda löneskatten. Löneskatten slukar hela bidraget på 5 miljoner för innevarande budgetår. Därtill kommer att den tidigare riksdagsmajoriteten envist vägrat medge lättnader i fråga om arvsskatten och rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor till ideella ändamål. Och när dessa frågor behandlades här i riksdagen för någon vecka sedan ordnade ju lotten det så att riksdagen även i år avslog krav på utredning. För det andra bör man komma ihåg att det belopp som fastställdes första året — dvs. budgetåret 1971/72 — enligt vad kulturutskottet då framhöll i sitt betänkande borde ses som ett provisorium i avvaktan på resultatet av kyrka—stat-utredningen. Nu vet vi att det sannolikt kommer att dröja rätt länge innan några resultat av utredningen framkommer. Därför är det mycket tillfredsställande att riksdagen i dag tar ett ganska kraftigt steg mot den bättre jämställdhet i ekonomiskt hänseende mellan svenska kyrkan och övriga trossamfund — en jämställdhet som kyrka—statutredningen förordat och som även riksdagen redan tidigare förklarat sig vilja eftersträva. 3 miljoner kronor för anskaffande av lokaler för trossamfunden, så tillgodoses ju genom detta bl.a. önskemålen i den motion som väckts av herr Strömberg i Botkyrka När det sedan gäller det nya bidraget på m.fl. Jag vill uttrycka min glädje över att trossamfunden nu får ett sådant bidrag utan att detta är förbundet med den upplåtelseskyldighet som gäller för det statliga stödet till allmänna samlingslokaler i övrigt. Det har varit omöjligt för de kristna samfunden att upplåta sina kyrkorum för verksamhet som i vissa fall skulle strida mot samfundens egen verksamhet och målsättning. Spärren har upplevts som ganska orimlig. Samfund och ideella organisationer med ideal och målsättningar som både från den enskilda individens och från samhällets synpunkt är mycket värdefulla bör rimligtvis inte behandlas mera restriktivt från samhällets sida än de organisationer som saknar sådana ideella bindningar. Det beslut som riksdagen nu fattar rörande stödet till samlingslokaler för trossamfunden uppfattar jag därför som ett viktigt steg och ett steg i rätt riktning. Jag ber, herr talman, att med dessa kortfattade synpunkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att problemen kring de multinationella företagen måste uppmärksammas råder det enighet om. Däremot är man inte enig om på vilken nivå man riktigast och bäst angriper problemen. Och säger jag ”nivå”, så kan jag syfta dels till debattnivån, dels till frågan om lämpligaste forum — nationell nivå eller internationell. Först då ett par ord om debattnivån. På vissa håll har man funnit de multinationella företagen vara lämpliga objekt för attacker mot ”otäcka utlänningar”. I alla länder också i vårt land — finns det gehör för sådana isolationistiska tongångar. Metodiken är ofta att generalisera väldokumenterade övergrepp — ibland helt upprörande — som har begåtts av vissa multinationella företag. Positiva ting, sådant som att arbetstillfällen skapas och att ny teknik får spridning, glömmer man gärna på den debattnivån. Industrisamhällets nackdelar i form av miljöförstöring, obalans i befolkningens spridning över landet och annat sådant, tillskriver man också ofta de multinationella företagen. I själva verket är det väl så att t.ex. sulfit luktar lika illa oberoende av om ägaren till anläggningen som sprider doften är ett multinationellt, ett statsägt, ett privatägt eller ett kooperativt företag. Om man lugnade ner debatten litet, kunde man kanske säga sig att problemen kring de multinationella företagen i princip inte är så förfärligt mycket konstigare än t.ex. fritidskommunernas problem med fritidsfolket — kommunerna kan ha en hel del bekymmer med fritidsfolket utan att ha nämnvärda skatteinkomster från samma människor. Ett annat exempel, som för några veckor sedan diskuterades här i kammaren och som också det i princip är jämförbart med de problem som de multinationella företagen för med sig, är relationerna mellan Vattenfall och kraftverkskommunerna. Från kraftverksk ommunerna görs ofta gällande att det multikommunala Vattenfall inte på ett rättvist sätt bidrar med skatter i värdkommunerna. Så frågan på vilken nivå man bäst kan lösa problemen, nationell eller mellanstatlig. Redan beteckningen ”multinationell” ger en anvisning. Det rör sig om verksamheter som bedrivs i många länder. Då krävs också många länders samlade aktion för att kartlägga problemen och för att komma överens om åtgärder i syfte att avhjälpa vad som kan vara skevt. En fritidskommun eller en kraftverkskommun avstår lämpligen från att själv agera gentemot fritidsfolk eller vattenfallsverket och räknar i stället med att få mellanhavandena reglerade genom riksdagsbeslut. På motsvarande sätt bör man ta itu med problemen kring de multinationella företagen på internationell nivå. Då vill man kanske i första hand tänka på FN. Men frågan är om inte medlemsstaterna i FN har så motstridiga intressen att den vägen ä årframkomlig. Den grupp inom FN — för resten med svensk representant — som arbetar med dessa frågor har säkert ingen lätt uppgift. Hanterligare blir ämnet inom en mera homogen grupp. En sådan har vi på nära håll i form av OECD. Där liksom inom EG har man hunnit ganska långt med att samla in och bearbeta fakta. Motionen 1120 av herr Bohman m.fl. förordar att vårt land främst skall satsa på samverkan på den nivån när det gäller att få till stånd standardbestämmelser om multinationella företags rättigheter och skyldigheter i västeuropeiska industriländer. Den uppfattningen har herr Hovhammar och jag följt upp i en reservation som jag nu, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! De multinationella jätteföretagens framväxt representerar ett kvalificerat stadium i den lagbundna koncentration som den kapitalistiska ekonomin är underkastad. De utgör därför ett problem som obönhörligt växer.

För det andra uppträder de med förkärlek i nyckelbranscher, som har speciell ekonomisk och maktpolitisk vikt: olja, data, atomreaktorer osv. De kontrollerar till stor del styrningen av vital teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling. För det tredje har de lättare än andra att manipulera med skattelagstiftningen och därmed undand aten skatt.

För det sjätte visar de allt oftare sin hänsynslöshet när det gäller att undandra sig eller sabotera nationell lagstiftning eller nationella fackliga strävanden till förmån för de arbetande. Flera av multijättarna i Skandinavien är ökända för sin utpräglade fackföreningsfientlighet och sin skoningslösa låglönepolitik. För det sjunde har de stort maktpolitiskt manöverutrymme gentemot de arbetande genom att de, till skillnad från vad som i regel gäller för de rent nationella kapitalen, utan ansträngningar kan omfördela sina investeringar, YppEgpa cg och nedlägga konkurrentföretag på det nationella planet osv. Detta får ild vikt mot bakgrund av att något fackligt internationellt samarbete av motsvarande grad inte förekommer och under lång tid inte kan beräknas förekomma. För det åttonde representerar de en vida mer medvetet politiserande maktfaktor än de nationella kapitalen. De är ständigt politiskt verksamma. De uppmuntrar i många internationella sammanhang till politiskt reaktionära aktioner, riktade mot demokratin och folkmajoriteten. De samverkar med de stora imperialistmakternas underrättelseorgan. De deltar aktivt i diverse olagligheter och kriminella handlingar. De motarbetar och störtar progressiva regeringar, understöder fascistiska eller halvfascistiska grupper och regimer. De olika politiska grupperna som är representerade i näringsutskott och riksdag här i landet har i praktiken valt väg i sitt förhållande till de multinationella företagen. En borgerlig riktning i kammaren vill anpassa de svenska åtgärderna efter andra västeuropeiska länders. Eftersom dessa länder är mer influerade av multiföretagen än Sverige kan kravet på att man här skall avstå ifrån nationella säråtgärder endast betyda ökad underkastelse under multijättarnas dispositioner. Detta är nationell kapitulationspolitik. Andra borgerliga grupper, liksom socialdemokraterna, inser att något måste göras och är i största allmänhet en smula oroade. Av rädsla för att rubba den rådande maktstrukturen och störa sin pakt med det privata kapitalet, nöjer man sig med onödiga utredningar om sådant som redan har analyserats närmast till förbannelse. Man talar om kontroll och insyn, men man menar i stort sett bara registrering, katalogisering och arkivering av i och för sig uppenbara fakta utan att ge den nationella statsmakten handlingsinstrument för att den skall kunna dra eventuella konsekvenser av informationen. Avslöjande för speciellt regeringens maktlöshet gentemot multijättarna är formuleringarna på s. 16, mittstycket, i utskottsbetänkandet. Där står att ”samhället bör skaffa sig sådan insyn i och kontroll över de företags verksamhet att så långt det är möjligt garantier skapas för att företagen inte agerar mot de anställdas och samhällets intressen” Den formuleringen betyder för det första att man är beredd att acceptera ogynnsamma följder. När det inte är möjligt att skapa några garantier — på basis av rådande samhällsstruktur och maktstruktur — för att företagen inte agerar mot de anställdas och samhällets intressen skall man låta bli att göra det. Då skall man inte bryta in i företagens maktstruktur. Då skall man låta företagen fara fram med de anställda och samhället som de vill. Det är den logiska konsekvensen av yttrandet. När man inte kan göra någonting åt de multinationella företagen låter man dem bara finnas där. Och det måste vara trösterikt för ITT, BP, American Can och andra intressenter här i landet att höra. För det andra betyder detta uttalande att man från majoritetens och regeringspartiets sida för framtiden förutser en utveckling, där de allt färre och större privatföretagen med multijättarna i spetsen skall vägleda den ekonomiska utvecklingen i landet. Deras maktstruktur skall inte brytas. De skall finnas där, och man skall endast söka jämka följderna av deras existens och växande makt. Denna passiva och uppgivande filosofi, detta accepterande av den kapitalistiska grundkaraktären i samhälle och produktionsliv, lyser också klart igenom i industriministerns interpellationssvar till herr Olof Johansson i Stockholm, vilket refereras i utskottsbetänkandet. Enligt industriministern får det accepteras att multijättarna kommer in i landet för att ny och bättre teknik skall kunna införas. Då är det alltså statsrådets mening att jätteföretagen skall vara de ledande i teknisk forskning och utveckling. Det är intressant att höra. Det var kanske i omsorg härom som det viktiga reaktorföretaget Uddcomb på sin tid med statens medverkan tog in ett stort USA-företag som delägare och lade forskningsoch utvecklingsarbete i USA. Det är socialdemokratisk näringspolitik. Vänsterpartiet kommunisterna representerar här en principiellt annorlunda syn. Vi har inga illusioner om att ett registerorgan eller en framtida enstaka representant i ett multiföretags filialstyrelse skall kunna rida spärr mot jätteföretagens makt. Det finns bara en väg att gå, om man vill slippa se denna makt år från år växa inom den svenska sam hällskroppen. Det sker, som vi föreslagit, genom en generell statskontroll av alla utländska aktieförvärv i landet och genom en medvetet restriktiv hållning till de stora utländska kapitalens inmarsch i landet. Det sker genom att demokratisk kontroll upprättas över forskning och utvecklingsarbete och genom att näringslivets uppköp och penetration av vetenskap och forskning stoppas. Det sker, som vi i annat sammanhang har föreslagit, genom att statliga industrier skapas inom ramen för ett nationellt expansionsprogram, industrier som kan leda den tekniska utvecklingen, aktivt bekämpa arbetslösheten och förhindra att den ekonomiska och politiska makten i landet förskjuts ut över landets gränser och in i multijättarnas slutna styrelserum. Sådana åtgärder måste företagas nu. Det hjälper inte att bara stå vid sidan och registrera utvecklingen. För varje dag som går sker genom multijättarna en maktförskjutning här i landet till arbetarrörelsens nackdel. Det går inte att vänta och se. Ju starkare multiföretagen blir, desto svårare blir det att ta strid med dem. Ju mer beroende man har gjort sig av dem, desto mer benägen för eftergifter måste man sedan bli, desto större är risken också för nederlag vid en politisk konfrontation. Så mycket borde stå klart för alla att den dag multijättarna har samma starka position i Sverige som de har i Chile — den dagen är det för sent för statsråden och de socialdemokratiska ombudsmännen att göra bruk av vad de behagar kalla det starka samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.